Fru talman! Désirée Liljevall och Sven Bergström har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att krav ställs på att lastbilar och bussar som väger mer än tre och ett halvt ton måste ha vinterdäck eller snökedjor vid vinterväglag, respektive vad jag avser att göra för att också den tunga trafiken på våra svenska vägar ska vara utrustad med däck anpassade till vinterväglag. Väglagsanpassade däck är viktiga för en bra säkerhet och framkomlighet på våra vägar. Orsaken till att Sverige inte har krav på vinterdäck, dubbade däck eller friktionsdäck, på tunga bussar och lastbilar är helt enkelt att omfattande studier, bland annat av Väg och transportforskningsinstitutet, VTI, år 2000, hittills visat att ett krav inte skulle minska olycksrisken och att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att införa krav på vinterdäcksanvändning för sådana fordon. Därmed har det saknats erforderliga argument för att föreslå svenska eller europeiska användningskrav av vinterdäck för tunga fordon vid vinterväglag. Désirée Liljevall anför att Vägverket nu föreslår att bussar och lastbilar som väger mer än tre och ett halvt ton måste ha vinterdäck, oavsett om de är svenska eller utländska. Det stämmer att Vägverket för närvarande analyserar möjligheterna att bland annat ställa krav på vinterdäck för tunga fordon. Vägverket, tillsammans med norska Vegdirektoratet, har också sedan tidigare gett VTI i nytt uppdrag att särskilt utreda bussars trafiksäkerhet på vinterväglag. VTI har ännu inte redovisat resultaten av undersökningen. Vägverket avser ändå att återkomma med eventuella förslag som tar hänsyn till de alltmer internationella vägtransporterna under våren 2008. Jag emotser detta och återkommer med åtgärder. Jag vill understryka hur viktigt det är att kontinuerligt arbeta för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom förbättrad fordonsutrustning, gedigen utbildning av buss och lastbilsförare och bra drift och underhåll av våra vägar. Då Sven Bergström, som framställt en av interpellationerna, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav andre vice talmannen att Stefan Tornberg i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag vill tacka infrastrukturministern för svaret även om jag tycker att det just inte sade någonting. Mycket står fortfarande att läsa i stjärnorna. Frågan kring krav på vinterdäck på tunga fordon, som vi ska diskutera i kammaren i dag, kan tyckas onödig, särskilt om man tittar ut genom fönstret och ser torra, fina vägar i sin bästa vårskrud. Men jag vet att det är många av oss som har vinterkaoset för några månader sedan i färskt minne. I mitten av november lamslogs Stockholmsområdet av riktigt svenskt vinterväder med tungt snöfall och blixthalka. Riksväg 73 drabbades särskilt hårt. Tusentals människor satt fast i timmar i bilar och bussar, utan vare sig mat eller vatten. En stor del av skulden till dramat läggs på tunga fordon med slitna sommardäck som fastnade i snödrivorna. Trots att vårt land varje vinter får vara med om liknande incidenter tycks vi aldrig lära oss. Varje år blir vi tagna på sängen. Jag tror att ministern liksom jag ser det som bäst att förekomma kung Bore nästa gång och undvika ett trafikkaos liknande det i november. Vi måste ha en vinterstrategi som håller över tid. Svenska och utländska lastbilar och andra tyngre fordon som kör på våra vägar måste utrustas ordentligt för svensk vinter. Många andra länder med ett klimat som liknar vårt kräver till exempel snökedjor och vinterdäck på tunga fordon. Varför gör inte vi det? Ska vi bara stå och titta på när lastbilar med släp hamnar i diket eller ställer sig på tvären över vägen och blockerar framkomligheten för trafiken? Jag vill därför, fru talman, ha svar på min fråga: Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att vinterutrusta tyngre fordon?

Fru talman! Jag vill å Sven Bergströms vägnar tacka för svaret men också å mina egna vägnar, eftersom jag tillsammans med Sven tidigare motionerat om behovet av att vinterklassa tunga fordon. Det är positivt att det äntligen händer något på detta område. Som Désirée Liljevall sade har utvecklingen under de senaste vintrarna gjort att incidenterna på våra vintervägar ökat. Många gånger har utländska fordon varit inblandade. Det är därför bra att det nu tagits initiativ där VTI kommer att se över frågan. Mycket har hänt sedan 2000, och jag upplever det som positivt att det svenska Vägverket samarbetar med det norska, eftersom förhållandena på många sätt liknar varandra. Själv kommer jag från den del av landet där vi har vinterväglag under en betydligt längre tid än Stockholmsområdet, även om just denna vinter varit lite annorlunda. Vi har ett växande antal godstransporter på väg, och många fordon färdas från kontinenten, genom Sverige och upp till Nordnorge. Det vore därför mycket positivt om Sverige och Norge fick till stånd en samordning och gemensam strategi kring dessa frågor. Det är också viktigt att inte enbart diskutera detta utifrån högre krav på framkomligheten än krav på en viss typ av utrustning. Nackdelen med att ställa krav på kedjeanvändning som alternativ till vinterdäck kan i många avseenden ställa till mer problem än det löser, vilket erfarenheter från andra länder visar. Exempelvis kan tunga fordon som i snöoväder tvingas byta till vinterkedjor orsaka olyckor. Den strategi som diskuteras, och det faktum att Vägverket nu överväger krav på drivdäck och styrdäck, tycker jag är viktigt. Jag ser därför fram emot den utvärdering som VTI håller på med. Vidare är det positivt att Vägverket så tydligt signalerar att man är beredd att komma med förslag även om utredningen inte är klar.
Fru talman! Jag vill börja med Désirée Liljevalls inledning där hon sade att hon inte fått svar. Jag tror att det är viktigt att man som interpellant tar till sig det svar som finns i underlaget. Det är lätt att stå i en interpellationsdebatt och säga att man inte fått svar, trots att svaret föreligger. Det är viktigt att kontinuerligt ha en debatt och dessutom arbeta med att förbättra trafiksäkerheten. Som jag sade har även den tidigare regeringen hänvisat till underlaget i VTI-studierna från 2000. Inte desto mindre redogör jag för att Vägverket självt nu tagit initiativ till en strategi för att analysera både vad som behövs och vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. Vägverket har eget bemyndigande att till stor del genomföra det som vi diskuterar här. Därför har Vägverket och dess generaldirektör så sent som i januari i år fattat beslut om att dels utreda potentialen för att införa krav på vinterdäck på drivaxel, dels införa krav på däck med minst fem millimeters mönsterdjup för fordon med en totalvikt på mer än tre och ett halvt ton under perioden den 1 december-31 mars. Vägverket har alltså bemyndigande att fatta beslut om att ställa krav på mönsterdjup för tunga fordon under den perioden. En sådan ändring i Vägverkets författningssamling kan dock möjligen behöva notifieras. Man har också sagt att man ska analysera krav på medföljande av snökedjor på tunga fordon i vinterväglag, detta som ett alternativ ifall fordonen inte klarar av kravet på mönsterdjup på däcken. Väg och transportforskningsinstitutet har fått i uppdrag av Vägverket och norska Vegdirektoratet att särskilt utreda just bussarnas trafiksäkerhet på vinterväglag. VTI skulle ha redovisat resultatet under förra året men har ännu inte lämnat in det materialet. Jag utgår från att det kommer under våren, alltså så snart som möjligt. Dessutom har Vägverkets generaldirektör den 23 januari fattat ett internt beslut om att se över nuvarande ordning om till exempel frivillig kolonnkörning. Översynen ska i så fall ske med berörda myndigheter - länsstyrelser, SKL och RPS samt eventuella andra aktörer som kan vara delaktiga i detta. Syftet är att hitta förbättrade åtgärder inom ramen för nuvarande lagstiftning. I linje med den fråga som interpellanten ställt pågår alltså ett arbete inom Vägverket, och Vägverket har ett bemyndigande att till stor del självständigt fatta beslut om detta.
Fru talman! Enligt Vägverket omkom nära 500 personer i trafiken under förra året. Det är en ökning med ungefär 10 procent jämfört med året dessförinnan. Dessutom är antalet dödsoffer nästan dubbelt fler än i det mål för 2007 som nollvisionen satt upp. Vägverket arbetar med en rad åtgärder för att minska antalet trafikolyckor. Bland annat fortsätter utbyggnaden av vägar med separerade körfält, och fler övervakningskameror sätts upp längs våra vägar. Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet föreslår alltså Vägverket nu också bättre vinterförberedda fordon. I dag finns det krav på att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med upp till tre och ett halvt tons totalvikt och släp som dras av dessa ska använda vinterdäck vid vinterväglag mellan den 1 december och den 31 mars. Kravet gäller alltså inte fordon som väger över tre och ett halvt ton. Det borde det göra, tycker jag. Det tycker även Vägverket, precis som ministern påpekar. Jag har stått här i talarstolen två gånger förut och pläderat för att tyngre fordon ska förses med en vinterutrustning värd namnet. Kanske tycker ministern att mina argument står sig starkare nu när även Vägverket håller med mig? Det är dock viktigt att ministern förstår värdet av att motsvarande krav även bör omfatta utländska lastbilar och bussar som trafikerar svenska vägar. Självklart är utländska förare mindre förberedda än vi på att de svenska vägarna plötsligt kan förvandlas från torra och fina till hala som is och täckta av djup, tung snö. Är ministern beredd på att även kräva att utländska tyngre fordon som kör på våra vägar ska ha vinterdäck?

Fru talman! Än en gång: Det är positivt att det händer någonting på området när det gäller möjligheten att få en bättre trafiksäkerhet utifrån de tunga fordonens krav på möjligheter att köra på vinterväglag. Vintern är en realitet i Sverige. Vi vet inte när vinterväglaget kommer. I mina delar av Sverige är det betydligt vanligare än i Stockholmsområdet och andra delar. Men det gäller att de som har att yrkesmässigt framföra fordon i Sverige har beredskap i form av utrustning och utbildning att hantera situationen. Därför tycker jag också att det är positivt att ministern säger att det finns anledning att följa möjligheterna när det gäller utbildning och kontinuerligt ställa krav och förbättra utbildningen av buss och lastbilsförare som kör tunga fordon. På samma sätt måste vi också ha bra drift och underhåll. Man kan fundera lite grann på de krav som finns och de förutsättningar som finns för att ha sommarväglag på till exempel Europavägar i hela Sverige. Jag tror att en sådan ambition kan motarbeta sitt syfte, med en överdriven saltning och kemisk behandling. Jag tror att vi i ett land med vårt nordliga läge, med den vinter vi har, måste acceptera att vi har vinterväglag i stora delar av vårt land under stora delar av året. Då måste både de fordon och de förare som har som arbete att trafikera vägarna också ha beredskap för det.
Fru talman! Det är naturligtvis en diskussion om tunga fordon, Désirée Liljevall. Det är det hela interpellationen utgår från: krav på vinterdäck på tunga fordon. Därmed handlar det om de fordon som har en totalvikt på över tre och ett halvt ton. Precis som jag har svarat Désirée Liljevall har Vägverkets generaldirektör fattat ett beslut om att utreda potentialen för att införa krav på vinterdäck. Det handlar också om drivaxlar och om att införa krav på däck med minst fem millimeters mönsterdjup för fordon med en totalvikt på över tre och ett halvt ton. Den utredningen gäller naturligtvis också utlandsregistrerade fordon. Det ska också sättas i samband med att man parallellt med detta analyserar krav på alternativet, medförande av snökedjor för tunga fordon. Det är det arbete som Vägverket avser att lämna förslag till i oktober månad detta år. Men icke desto mindre finns det ett antal andra utredningar parallellt med detta som VTI nu har att fördjupa vad gäller bussars trafiksäkerhet på vinterväglag. Man har också ett samarbete med det norska Vegdirektoratet, precis i linje med det som interpellanten efterfrågar och som i detta sammanhang generaldirektören för Vägverket på eget ansvar och med eget bemyndigande tagit initiativ till. Det arbetet pågår nu, och till viss del kan Vägverket fatta självständiga beslut om att vidta åtgärder till någon del, till exempel om man behöver flytta fordon som på grund av oväder begränsar framkomligheten och så vidare. Då krävs en framställning till regeringen för detta. Detta räknar man med ska kunna komma till regeringen under juni månad från Vägverkets sida. Men i övrigt arbetar Vägverket utifrån den strategi och de inriktningar som jag har redogjort för: analysering och ett antal utredningar som de sedan har att ta ställning till.
Fru talman! Jag är glad att ministern efter ett antal debatter förstår att frågan om lämpligt vinterutrustade trafikfordon är viktig sett ur både trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetsperspektiv. Trafikkaos liknande det på väg 73 ska inte behöva inträffa här i Sverige igen. Vi måste se till att de fordonsförare som kör på våra vägar vet vad som gäller när det är snö och kallt. Det räcker inte att lättare fordon har vinterdäck och kör friktionsfritt om de stora, tunga fordonen inte gör det. När en stor lastbil har fastnat i en snödriva och inte kommer loss kan den hindra efterkommande trafik i timmar, och det var just det som hände på Nynäsvägen i november. Jag hoppas att ministern efter dagens debatt är uppfylld av alla goda argument som har lyfts fram. Jag förstår att vi nu är överens om att svenska och utländska lastbilar och bussar som väger mer än tre och ett halvt ton måste ha vinterdäck. Vi är också ense om en vinterstrategi som håller över tid. Det gläder mig.
Fru talman! Jag vill också tacka för den positiva samsynen om behovet av en bättre trafiksäkerhet på vintern när det gäller tunga fordon samt för att regeringen är beredd att underlätta för Vägverket att genomföra de åtgärder som man bedömer behövs för att säkerställa trafiksäkerheten. På vintern är det självklart för oss när vi diskuterar Östersjöns miljö att ställa krav på vinterklassning av de fartyg som tar sig in i Östersjön. De ska ha en möjlighet att klara istryck och framkomligheten i Östersjön. De kraven finns även en vinter som denna, när det knappt finns någon is i Östersjön någonstans. På samma sätt är det med de tunga fordonen. Även de bör vinterklassas, så att det där finns en beredskap för att klara de vägförhållanden och de miljöer de kan möta i vår del av världen.
Fru talman! Jag vill säga tack till interpellanterna för den här diskussionen. Även om det i dag råkar vara soligt och blåsigt men inte så mycket snö är det precis som interpellanterna säger, nämligen ständiga överraskningar. Det är därför som det är viktigt att kontinuerligt både diskutera och arbeta utifrån de förändringar som trots allt sker. Det är precis det arbetet som Vägverket har tagit initiativ till, och det ligger på Vägverkets ansvar. Det är därför som man så sent som under januari månad har vidtagit ett antal åtgärder. Vägverket ska därför i regionerna identifiera kritiska punkter och vägavsnitt samt vid behov komplettera med ytterligare plog och halkbekämpningsresurser. Det handlar om att identifiera vilka vägavsnitt som är problematiska, till exempel vilka två-plus-ett-avsnitt som är problematiska. På det sättet får man tydlig kunskap och kan snabbt komma fram med förslag på omledningsvägar som alternativ till de vägar där det kan bli problem med framkomligheten. Vägverket ska utreda ett införande av krav på vinterdäck. Verket ska också föreslå förändringar i författningar så att det lättare och tydligare går att omstyra bärgningsarbetet i de skeden det behövs när det är blockeringar på en väg. Verket ska också inventera behovet av förändringar i författningar för att genomföra till exempel kolonnkörning vid akuta situationer med kraftiga snöfall eller vinterväglag. Jag ser fram emot ett underlag. Vägverket behöver ett initiativ från regeringen. Jag ser också fram emot vilken strategi som Vägverket efter erforderliga utredningar och analyser kommer att gå vidare med.